Herr talman! Nej, Ralf Lindström, vi inom de borgerliga partierna hyser tyvärr ingen tilltro till den socialdemokratiska regeringen. Jag sade också i mitt anförande att vi är besvikna över att socialdemokraterna i utskottet inte haft förståelse för att det behövs en ändring av studiemedelsbeloppens storlek. Ralf Lindström talade om tuvhoppningspolitik. Jag tycker att Ralf Lindström borde vara litet försiktigare med orden, för det har förts en betydande tuvhoppningspolitik från socialdemokratiskt håll under pågående riksmöte. Jag kan erinra om basbeloppsökningen, som numera sker bara en gång om året. Förra riksmötet gjordes stor affär av äktamakeprövningen, som ni då ville ha tillbaka. I år sägs ingenting om detta. F. n. ligger ett ärende om kompensationsnivån för delpensionsbeloppet på riksdagens bord. Inte heller där kommer någon ändring att ske. Det är, Ralf Lindström, skillnad mellan att sitta i regeringen och ha ansvaret och att vara i opposition. Förslaget i reservation 2 innebär inte att det behöver bli någon utgiftsökning. Inom ett miljardanslag går det att göra omfördelningar, och i det längre perspektivet är det inte meningen att det skall bli någon merkostnad, eftersom det här är fråga om återbetalningspliktiga lån. När det gäller reservation 5 vill jag säga att det inte handlar om någon avoghet gentemot de lågutbildade. Det vi pekar på är att anslaget f. n. inte utnyttjas mer än till ca 65 26. Dessutom pågår det en utvärdering. Mot den bakgrunden borde vi i det rådande ekonomiska läget mycket väl kunna avvakta och se var behoven är störst. I reservation 7 hävdar vi att det skall vara en klar ämnesbegränsning. Det är ingen sådan i dag. Jag vill bara erinra om att man inför valrörelsen 1982 hade kurser som syftade till att ge landet en socialdemokratisk regering. Dessa kurser blev också föremål för en dom i arbetsdomstolen. I reservation 8 fullföljer vi ett tidigare riksdagsbeslut som fattats av en majoritet. I vad gäller reservation 9 är det faktiskt så att den nya lagparagrafen kommer att medföra att det blir ett kursbidrag och inte ett individrelaterat bidrag. Det blir ytterligare ett ökat stöd till de fackliga organisationerna. Sedan behöver vi inte ha någon gråtvals, Ralf Lindström. 30 kr. i timmen är ingen dålig ersättning för att gå på kurs på sin arbetstid.
Herr talman! Ralf Lindström välkomnade centerns ”nymornade” intresse för studiestödsfrågor. Låt mig då bara påminna om att centern i regeringsställning höjde studiemedlen. Under oppositionstiden talade ju socialdemokraterna mycket om de studerandes situation, och Ralf Lindström inledde själv sitt anförande med en redovisning. Men han avslutade inte den redovisningen med att visa på konkreta resultat. Vi kan alltså konstatera att den politik som ni nu har valt innebär för de studerande bl.a. att de inte kompenseras för devalveringen och inte för momshöjningen. Om de förslag som ni har lagt fram om bl.a. höjning av oljeskatten går igenom, kommer det att påverka de studerandes hyror. Som vi ser det är det här som i andra sammanhang de sämst ställda som är i störst behov av en uppräkning. Det är av den anledningen som vi föreslår en uppräkning av studiemedelsbeloppen. Vi har också i debatten under senare tid fått uppleva hur socialdemokraterna ställer ut fribrev åtminstone till en grupp i samhället. Jag tänker då på pensionärerna. Min fråga till Ralf Lindström blir naturligtvis: Är ni beredda att framöver ge samma löften till landets studerande som ni ger till pensionärerna?

Herr talman! Ralf Lindström sade i sitt anförande att det under de senaste sex åren inte funnits någon motion i riksdagen från folkpartiets sida om någon höjning av studiestödet. Det är mycket möjligt att det är rätt, men vad folkpartiet var med om att besluta var att man började se till att det blev en rejäl höjning fr.o.m. den 1 juli 1982. Det är detta vi nu vill skall fortsätta fr.o.m. den 1 juli 1983. Det är inte alltid, herr talman, som det måste finnas en motion för att ett beslut skall kunna fattas. Regeringen lägger ju sina förslag i propositioner. Tala med studenterna, Ralf Lindström! De håller säkert med folkpartiet och inte med socialdemokraterna i den här frågan.

Herr talman! Gullan Lindblad säger att hon inte hyser någon tilltro till den socialdemokratiska regeringen. Hur skall man kunna tro något annat än att de borgerliga har tilltro till regeringen, när de borgerliga nu plötsligt tycker sig ha pengar att satsa på de studerande, trots att de inte hade det under de senaste sex åren? Det måste vara en tilltro till att den socialdemokratiska regeringen kommer att rätta till ekonomin, så att vi får råd med detta. Jag tror och hoppas att vi är på väg åt det hållet utan att vara helt förvissad om det, för man vet ju aldrig riktigt hur ekonomins vindlingar kommer att gå. Vi är ändå nu på rätt väg, och vi börjar få förhoppningar i landet om bättre tider. När det gäller tuvhoppning, Gullan Lindblad, tror jag inte att jag behöver dra hela den litania som jag dragit tidigare och tala om på vilket sätt moderaterna har behandlat studiemedelsfrågorna. Under åren innan vi fick borgerlig regering krävde ni varje år stora höjningar av studiemedlen. Sedan satt moderaterna ett eller två år i regeringen utan att kräva någonting i den vägen. Därefter åkte de ut ur regeringen ett år, och då krävde de höjning av studiemedlen. När de kom in i regeringen igen visade de åter inget intresse, och inga motioner väcktes. När moderaterna åkte ur regeringen före valet satte de i gång med att motionera, och det var inte små summor de då krävde. Det är nästan för lindrigt att kalla detta för tuvhoppning. Man borde använda något ännu hårdare ord. Gullan Lindblad säger att vi har tuvhoppat när det gäller sänkning eller inte sänkning av basbeloppet. Vi har gjort basbeloppet värdebeständigt igen, och det är kanske den viktigaste ändring som har gjorts sedan det senaste valet. Att basbeloppet åter blivit värdebeständigt skapar ett underlag för pensionerna, studiemedlen och många andra inslag i den svenska ekonomin. Det skall vi vara glada åt. När det gäller makeprövningen är vi realister. Vi vet attt.o.m. vpk i den frågan satsar på de verkligt högavlönade, och vi tycker inte att det är nödvändigt att nu försöka ta strid i den frågan.
Herr talman! Jag vill erinra Ralf Lindström om att jag sade att våra förslag inte kostar några pengar. Det blir måhända en viss merkostnad i det första skedet vad gäller studiemedelsbeloppen, men det kan ske en omfördelning av det totala stödet, och på sikt skulle det hela återbetalas eftersom stödet ges i form av lån. Vi har bidragit med besparingar på 112,3 miljoner i det förslag som vi lagt fram, och det kan vi genomföra ganska mycket med. Vad gäller tuvhoppningen erinrade jag om att basbeloppet numera ändras bara en gång om året. Det var det som diskussionen handlade om, och det var väldigt mycket opposition från socialdemokratiskt håll i den frågan när beslutet fattades. Jag påminde om tre socialdemokratiska tuvhopp — inte under en följd av år, utan under innevarande riksmöte. Jag skall redovisa ytterligare ett tuvhopp, som handlar om vuxenutbildningsanslaget. Det var en väldig opposition när den borgerliga trepartiregeringen lät en del av vuxenutbildningsbidraget gå till annan verksamhet, t.ex. till bidrag till studieförbunden. Tår säger föredragande statsrådet att 89 miljoner av vuxenutbildningsmedlen skall gå till sådan verksamhet som tidigåre helt har fördömts av socialdemokraterna.

Herr talman! Gullan Lindblad säger att det inte kostar något att höja studiemedlen. Det kostar 350 miljoner om året. Det är en reell uppgift, som vi kan lita på. När det sedan gäller allt det andra som de borgerliga regeringarna har försämrat under åren är det inte möjligt att på ett halvår rätta till alla misstag. Det finns ingen chans att göra det, speciellt med tanke på den ekonomi som de borgerliga regeringarna har lämnat efter sig. Det bör Gullan Lindblad förstå. Gullan Lindblad sade tidigare att det förekommit en gråtvals om de 30 kronorna i timmen. Jag tycker att 30 kr. i timmen för den som går från ett jobb, där han tjänar kanske 4045 kr. i timmen, och börjar studera är en dålig ersättning.

Herr talman! Jag skall kommentera det kollektiva ansökningsförfarandet för företagarorganisationerna. Frågan om företagarorganisationernas möjlighet att få pengar genom vuxenstudiestöd har många gånger diskuterats här i kammaren. Vuxenstudiestödet kom ju till efter utredningar och förslag från de fackliga organisationerna TCO och LO och är avsett att ge medlemmarna utbildningsstöd. Det är medlemmarna som genom avdrag på sina löner betalar hela vuxenstudiereformen. Egenföretagarna vill tydligen inte vara med och betala. Då tycker vi inte att vi skall underlätta för dem att få pengar av löntagarnas medel. Jag väntar mig en motion från centerpartiet och kanske också från folkpartiet om att även egenföretagarna skall betala avgifter till vuxenut bildningsfonden. Då tycker jag att vi kommer i en annan situation och har betydligt lättare att diskutera frågan.

Herr talman! Jag tänkte också ta upp studiestödet; jag har en motion som behandlas i det här betänkandet. Det studiestödssystem vi har i dag har funnits i nära 20 år. Undersökningar har visat att studiestödet har haft mycket stor betydelse, både för rekryteringen till högskolan och för möjligheterna att lyckas med högskolestudierna. I dag är det närmare 90 26 av dem som studerar heltid på statliga högskolor som utnyttjar studiemedel i någon form. En helt färsk undersökning från Göteborg visar att tillgången till studiemedel är mycket viktigare än några andra undersökta faktorer för möjligheten till studieresultat. Framför allt är studiemedel viktigt för dem som kommer från lägre socialgrupper, och studiestödet har haft en klart utjämnande verkan mellan socialgrupperna. Det var alltså en mycket viktig reform man genomförde på 1960-talet, men frågan är hur den i dag tillgodoser de krav som den då skulle uppfylla. I dag har vi mångdubbelt fler studerande som utnyttjar systemet, och vi har en helt annan ålderssammansättning på de studerande. Många kommer till studierna från ett förvärvsarbete, och en stor grupp har barn. När studiemedelssystemet fastställdes uttalade riksdagen att det skulle vara både värdebeständigt och standardbeständigt. Värdebeständigheten har man lyckats upprätthålla genom anknytning till basbeloppet, men standardbeständigheten är det sämre med. De standardlyft som andra grupper fick under 1960 och 1970-talen fick de studerande inte del av. Jag tror att detta är viktigt att komma ihåg, när man nu diskuterar återhållsamhet och nedskärningar för andra stora befolkningsgrupper. I dag vet vi att många studerande har en mycket låg levnadsstandard; det har redan berörts här i dag. Beräkningar visar att nästan 40 90 av de ungdomar mellan 19 och 24 år som studerar på heltid lever under existensminimum. Det leder naturligtvis till stora problem. Ett problem som redan berörts är att så många arbetar vid sidan om studierna. Det leder till både fördröjda studier och studieavbrott, vilket innebär minskad genomströmning och högre kostnader för samhället. Men ett kanske ännu större problem är att ett urholkat studiestöd hotar att öka den sociala snedrekryteringen. Vi vet att vi redan i dag har en mycket kraftig social snedrekrytering, och jag tänker, om jag hinner, komma tillbaka till det problemet vid en senare debatt här i afton. Studiemedlen är ofta avgörande för att studerande från ekonomiskt svaga och studieovana miljöer skall våga börja på högskolan. Går det inte att klara sig på studiemedel blir framför allt de grupperna avskräckta. En stor grupp av de studerande bor kvar i föräldrahemmet även under studietiden, förmodligen främst på grund av problem att klara sig ekonomiskt annars. De som inte har föräldrar som delvis kan försörja dem får naturligtvis en svårare situation, och detsamma gäller dem som inte har föräldrar på studieorten. Även den geografiska snedfördelningen hotar alltså att öka om studiemedlen inte upplevs som tillräckliga. Redan i dag är den geografiska fördelningen ganska sned; det är t.ex. dubbelt så vanligt att påbörja högskolestudier i Uppsala län som i Gotlands län. Det är inte bara totalbeloppet som är otillfredsställande lågt i dag. Bidragsdelen var, när studiestödssystemet infördes, 25 Jo. I dag är den 7,6 70. Näst Island har Sverige det lägsta studiebidraget i samtliga nordiska länder. Det innebär avsevärda studieskulder, ca 120 000 kr. för studerande på längre utbildningar, och återbetalning skall ske om inkomsten överstiger 3,5 basbelopp. Det här kan leda till att amorteringarna blir ekonomiskt tunga att bära, och man borde se över möjligheten att relatera återbetalningarna mer till inkomsten samt höja återbetalningsgränsen. Återbetalningssystemet hotar också att öka den sociala snedrekryteringen, eftersom rädslan för skuldsättning är störst hos ekonomiskt svaga och studieovana. Det märks bl.a. i att en allt större del endast utnyttjar bidragsdelen. Togs bidragsdelen bort skulle det förmodligen ha en psykologiskt avskräckande effekt på många. Mot den bakgrunden kan det inte vara riktigt att, som moderata samlingspartiet föreslår, ta bort bidragsdelen fullständigt, utan det skulle tvärtom vara en klar försämring för de studerande. Herr talman! Jag har förundrats över de borgerliga reservationerna. beroende på olika besparingar som gjordes. Nu, ett halvår efter regeringsskiftet, kräver ni förbättringar av studiemedelssystemet. Det är inte speciellt trovärdigt. Herr talman! Jag ville med min motion aktualisera de här frågorna, och jag ville också att studiestödsutredningen, tillsatt av socialdemokraterna och avskaffad av de borgerliga, skulle återuppta sitt arbete för att komma med förslag till förbättringar. Enligt utskottet skall ytterligare nedskärningar av studiestödet inte göras, utan man skall se över möjligheterna att förbättra situationen genom omprioriteringar. Arbetet pågår både i utbildningsdepartementet och i CSN. Jagkant. v. nöja mig med detta, men jag hoppas att utskottet fortsätter att bevaka de här frågorna och att man snart kommer tillbaka även med förslag till höjningar av det totala studiestödet.

Herr talman! Jag hoppas lika mycket som Anna Lindh att det skall bli möjligt att förbättra för de studerande. De har det besvärligt, och i år kommer de inte att få någon väsentlig förbättring. Sådana förändringar innehåller inte det här betänkandet. Jag tog till orda mest för att Rune Backlund och Kenth Skårvik yvdes över att de borgerliga höjde studiestöden 1982. Visst gjorde de det, men först efter det att man hade sänkt dem. De sänkte basbeloppet, vilket betydde att de studerande fick betydligt lägre ersättning än tidigare. Sedan höjde man studiemedlens totalbelopp från 140 9o till 142 26, alltså ungefär 1,5 20. Jag har inte räknat ut det exakt, men förändringen gav ingenting i slutänden till de studerande. Och skulle vi ha haft kvar den beräkning av basbeloppet som vi hade innan den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen ändrade den vid årsskiftet skulle de studerande varje år ha fått sin standard och sina meritlån sänkta på grund av att basbeloppet inte följt med i utvecklingen.
Herr talman! Till Anna Lindh vill jag säga att en bidragsdel som är 2 178 kr. per år vid heltidsstudier knappast kan bedömas vara av någon betydelse för rekryteringen till studier. Många studerande som jag har talat med anser att det bidraget kan man både ha och vara utan och att huvudsaken är att man får så mycket pengar nu att man kan leva av dem. Det kan man med vårt förslag. Basbeloppshöjningen har icke återställt studiemedlen till en bättre nivå med tanke på devalveringseffekten. Om nu de borgerliga regeringarna var så dåliga, hade det väl varit på sin plats att socialdemokraterna följde de borgerliga förslagen i utskottet i stället.
Herr talman! Jag vill bara för min del konstatera att i regeringen såg folkpartiet till att det blev en rejäl höjning av studiemedlen. I opposition fullföljer vi våra förslag konsekvent med motioner i denna fråga.
Herr talman! Till Gullan Lindblad vill jag bara säga att en allt större del av de studerande väljer att enbart ta ut bidragsdelen just av rädsla för att sätta sigi skuld. Även om bidragsdelen bara är drygt 2 000 kr. betyder den mycket för de studerande i dag.
Herr talman! Om Kenth Skårvik är så säker på att det var en reell höjning måste han också veta hur stor den var. Säg hur mycket det är i procent. Jag gissar att det inte blir något att tala om.
Herr talman! En bidragsdel på ett par tusen kronor om året är relativt ovidkommande. Det är viktigare att vi har en sådan ekonomisk politik och skattepolitik i detta land att det lönar sig för de studerande att satsa på studier och att de har något att se fram emot. De måste veta: När jag är klar, får jag så mycket pengar i min hand att jag verkligen kan betala tillbaka lånet. — Det kan de inte med dagens skattepolitik.

Herr talman! Frågan om inrättande av en ny försäkringsrätt har tidigare behandlats av riksdagen. Vi är några socialdemokratiska ledamöter från Malmö som i motion 1982/83:570 på nytt har krävt att en fjärde försäkringsrätt skall inrättas och placeras i Malmö. Den skulle omfatta Skåne och Blekinge, ett område med ca 1,2 miljoner invånare. När man studerar målbalanserna vid försäkringsrätterna, ger det vid handen att balanserna har minskat under det senaste året. Det är naturligtvis en positiv utveckling. Ser man till det område som vi föreslår skulle omfattas av en ny försäkringsrätt — alltså Skåne och Blekinge — fanns där den 18 april i år 3 365 icke avgjorda ärenden. Av dessa var ca 15 20 minst tre år gamla och ca 45 Zo minst två år gamla. Trots den förstärkning sc” gjorts vid försäkringsrätterna är eftersläpningen stor i detta område. Detta visar att situationen inte är tillfredsställande. För en försäkrad, som har anfört besvär över en kassas beslut, är det ju högst otillfredsställande att få vänta i flera år på en dom från försäkringsrätten. Enligt uppgifter som jag har fått från försäkringskassehåll har man där den uppfattningen att antalet omprövningsärenden har ungefär samma omfattning som besvärsärendena hade före 1982. Det har således inte blivit färre ärenden att handlägga. Det som egentligen har inträffat är att man har flyttat den första besvärsinstansen till centralkontoren på försäkringskassorna. Där skall omprövningen handläggas, och man kan inte värja sig för tanken att det för tjänstemännen på försäkringskassorna måste vara mycket svårt att göra avsteg från de tidigare ställningstaganden som kassan har gjort, således när första beslutet fattades. Man kan därför anta att en stor del av dessa omprövningsbeslut kommer att överklagas. De ansvariga inom kassorna menar att besvären till försäkringsrätterna kommer att öka, när de försäkrade har kommit underfund med att omprövningen inte gav det resultat som de önskade. Man uppfattar således de nuvarande låga siffrorna som en förskjutning av besvärsärendena. Den positiva effekten av omprövningsförfarandet skulle alltså vara något av en övergångsföreteelse. När det gäller försäkringsrätternas uppgifter framöver vill jag peka på ett par områden, som kan medföra att det blir en större arbetsbelastning. Jag tror att försäkringsrätterna kommer att få ta hand om allt svårare ärenden. Det för med sig att handläggningstiderna blir längre, vilket då skulle göra att avverkningstakten kommer att minska. Det andra området som jag vill peka på gäller domskälen. Där kommer så vitt jag förstår försäkringsrätterna att bli tvingade att utveckla domskälen på ett bättre sätt än f. n. — detta som en följd av omprövningsförfarandet vid kassorna. I dag är det många domar som saknar egentlig beskrivning av domskälen. Nu redovisas i utskottets betänkande att måltillströmningen till försäkringsrätterna har minskat och att man skall avvakta den fortsatta utvecklingen av målbalanserna, innan man beslutar om resursförstärkningar. Vi motionärer anser att det trots de förbättringar i målbalanserna som har uppvisats föreligger ett behov av en fjärde försäkringsrätt med placering i Malmö. Vi har också stöd bland de försäkringskasseanställda, som menar att effekten av omprövningsförfarandet är en övergångsföreteelse. De förhållanden som den aktuella och förväntade situationen vid försäkringsrätterna uppvisar är också ett stöd för vårt krav. Vi kommer därför att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen och här i riksdagen på nytt aktualisera denna fråga.

Herr talman! Nils Svensson har naturligtvis alldeles rätt när han säger att ärendebalanserna i försäkringsrätterna har varit oacceptabelt stora. Så är det ju. Det har naturligtvis inte varit bra. Men i betänkandet påpekar utskottet att riksdagen under våren 1982 beslöt om ett flertal åtgärder i syfte att minska ärendebalanserna. Dessa åtgärder innebär bl.a. ett utvidgat omprövningsförfarande i försäkringskassorna, överflyttning av vissa målgrupper till de Dessa åtgärder har medfört en påtaglig minskning av måltillströmningen till försäkringsrätterna under det senaste halvåret. Det innebär att ärendebalanserna nu minskar successivt. Mot denna bakgrund anser utskottet att det finns alla skäl att avvakta den fortsatta utvecklingen av målbalanserna vid försäkringsrätterna, innan riksdagen beslutar om någon ytterligare resursförstärkning. Herr talman! Jag yrkar med hänvisning till det anförda bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ser att utbildningsministern finns i kammaren. Det tycker jagär bra, för de frågor som vii kvällens sena timmar skall behandla är av stor vikt för det svenska utbildningsväsendet. Jag tänker då alldeles speciellt på högskolans antagningssystem, som kommer att utredas. Oppositionens synpunkter på den frågan är väl värda att beakta. Till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:23 om vissa för grundläggande högskoleutbildning gemensamma frågor har fogats tre moderata reservationer. Den första reservationen rör riktlinjerna för översyn av tillträdessystemet för högskoleutbildning. Principerna för tillträde till utbildning inom högskolan lades fast av riksdagen 1975. En av huvudprinciperna för högskolereformen var att bredda rekryteringen till högskolan. Detta skulle ske genom att de som på andra vägar än genom gymnasieskolutbildning skaffat sig nödvändiga förkunskaper för högre studier skulle få möjlighet att antas till högskoleutbildning. För dessa liksom för andra sökande grupper skulle vidare arbetslivserfarenhet värderas vid urval. Huvuddragen i de urvalsregler som skapades på grundval av dessa principer har tillämpats sedan 1977. Många utbildningsvägar har under hela denna tid haft väsentligt flera sökande än antalet nybörjarplatser. Urvalet måste alltid grundas på avvägningar både mellan olika grupper av sökande med gymnasieskolutbildning och mellan sådana sökande som på andra vägar söker sig till högskolan. Urvalsreglerna har modifierats vid flera tillfällen under senare år, och nu tänker regeringen återigen se över dem. Detta tycker vi är bra. Frågan är bara hur de nya urvalsreglerna kommer att se ut efter den förestående översynen. Att en översyn är absolut nödvändig tycks vi äntligen vara överens om. Hela den s.k. högskolereform som genomförts kan kritiseras från många utgångspunkter. En av de allra värsta bristerna i reformen torde vara just själva antagningssystemet. Det nuvarande systemet är oerhört komplicerat och svåröverskådligt. På ett mycket effektivt sätt har också PUKAS reformen och högskolereformen visat den tröghet som präglar administrativa regleringar av den högre utbildningen. Jämfört med administrativa regleringar utgör de studerandes egna reaktioner genom förändrade studieval och ändrade preferenser i fråga om högre utbildning en smidig och känslig anpassning av studierna till de förändrade yttre förhållandena. Undersökningar visar också att den sociala snedrekryteringen tenderar att snarare öka än minska efter den s.k. högskolereformen. Genomströmningen i den högre utbildningen har minskat kraftigt, och antalet studieavbrott har ökat. Medianåldern för dem som påbörjar studier har för många utbildningar höjts. För de enskilda studenterna innebär det här antagningssystemet och konsekvenserna av det många gånger något av en katastrof. Jag tycker att detta har kommit fram på ett utomordentligt sätt i de enkäter som bl.a. Lillemor Kim har gjort. Man kan lätt föreställa sig ungdomarnas frustration. Deras situation är svår, många gånger av just dessa orsaker. Låt mig påtala också några andra. Den s.k. ungdomspuckeln, skapad av de höga födelsetalen i början av 1960-talet, då krigsårens stora barnkullar själva skaffade sig barn, har nu lämnat grundskolan, svämmat över bräddarna i gymnasiet och trycker på portarna till högskolor och universitet. Detta inträffar i en tid när vi talar om rekordhög arbetslöshet. I en sådan situation borde det ligga i allas intresse att underlätta för elever som lämnar gymnasiet att komma direkt in på någon högre utbildning och inte tvinga dem att ge sig ut i arbetslivet för att där skaffa sig yrkeslivspoäng och sedan söka in på den högre utbildningen. Om de kunde komma in direkt, skulle man i någon mån kunna lindra den svåra ungdomsarbetslösheten. Dessutom är ju bildning och utbildning bördor som lätt kan bäras vart man än går i livet. Litet har för all del gjorts på området. Som jag inledningsvis nämnde har antagningssystemet förändrats vid flera tillfällen. Maximal poäng för arbetslivserfarenhet erhålls nu efter tre år mot tidigare efter fem år. direktövergången från gymnasieskolan till högskolan har ökat från 20 90 av antalet platser inom kvotgrupp 1 och 2 till en tredjedel av samtliga platser på en utbildning. Det skall sägas i det här sammanhanget att det socialdemokratiska förslaget ursprungligen omfattade endast 15 90 av dessa platser. Vi moderater har sedan länge sagt att detta inte är tillräckligt och att i stället minst hälften av platserna på en utbildning måste reserveras för dem som kommer direkt från gymnasieskolan. Vi har i olika sammanhang fört fram detta krav men hittills bara fått stöd av folkpartiet. Nu hoppas jag att den socialdemokratiska regeringen tänker om på den här punkten och tar hänsyn till detta i utredningsarbetet. Ett annat problem med det nuvarande systemet är att det leder till taktikval och betygsinflation. Så har t.ex. antalet elever med betygsgenomsnittet 5,0 ökat fyrfaldigt på den naturvetenskapliga linjen sedan 1979. Förmodligen beror detta på den hårda konkurrensen till vissa utbildningslinjer och på att endast elever med medelbetyget 5,0 får delta i lottning av platser på populära linjer, t.ex. läkarlinjen. Lottning borde enligt min uppfattning inte få förekomma. Om direktövergången ökade till minst 50 90, som vi moderater förespråkar, skulle detta underlätta för dem som kommer från gymnasiet, och lottningssituationen skulle bli mindre vanlig. Ett annat allvarligt problem med det nuvarande systemet är att betyg på tvååriga gymnasielinjer i många fall konkurrerar på lika villkor med betyg som ges på treåriga linjer. Det leder av lättförståeliga skäl till taktikval i gymnasiet, där elever väljer en lättare utbildning för att få ett högre betyg. Vi moderater menar att treårigt gymnasium i större utsträckning än f. n. bör vara inträdeskrav till universitet och högskolor. Det berättigade krav som har rests om större förkunskapskrav för tillträde till åtskilliga utbildningar skulle därmed tillgodoses. Nu behöver emellertid inte alla utbildningar ha studier motsvarande treårigt gymnasium som förkunskapskrav. Vi moderater anser därför att två olika allmänna behörighetsnivåer bör införas: en för mera krävande utbildningar som skall bygga på kunskaper i nivå med de treeller fyraåriga gymnasielinjernas, och en för övrig högskoleutbildning, vilken kan bygga på den nuvarande allmänna behörigheten. För att förbättra möjligheterna till vidare studier för studerande utan föregående gymnasieutbildning bör en förberedande utbildning inrättas, liksom för dem som vill komplettera från den lägre behörighetsnivån till den högre. Denna utbildning skulle ge behörighet till olika ämnen och utbildningsvägar i högskolan. Kursindelningen bör konstrueras så, att två eller tre ämnespaket av olika omfattning beroende på de studerandes förkunskaper för fram dem till en nivå jämförlig med de treeller fyraåriga gymnasielinjernas. Kunskapsredovisning bör ske i form av prov eller betyg. En sådan förberedande utbildning skulle med fördel kunna förläggas till nu existerande vuxengymnasium och till de mindre högskolorna. Ett sådant system skulle vara rättvisare än det nuvarande, och ingen skulle behöva tänka på taktikval i gymnasiet. Alla sökande till en viss utbildning på högskolan skulle ha samma utbildningsnivå, vilket skulle vara till fördel för både lärare och elever. I dag orsakas många av de studieavbrott som sker just av bristande förkunskaper. Om alla har samma förkunskaper, undviker man dessa avhopp i betydligt större utsträckning än f. n. Vårt system skulle lösa många av de problem som jag här har skisserat. I det här sammanhanget vill vi också att man skall återinföra en rätt till betygskomplettering. Som det nu är har det blivit tokigt, och många kan välja en ny gymnasielinje när de har gått igenom en, men de har inte rätt att komplettera sina betyg. Detta är för många ett orimligt system. Nu är det ju så att dubbelutbildningen är den enda möjlighet som står till buds om man har gått ut gymnasiet med dåliga betyg, kanske helt enkelt varit allmänt skoltrött. Man har inte möjlighet att komplettera betygen. Och det tycker vi moderater är fel, vilket vi framhåller i vår första reservation. Det måste vara bättre att man har möjlighet att komplettera ett ämne än att man tvingas komplettera med en helt ny utbildning, som kanske känns både frustrerande för den enskilde och är rätt dyrt för samhället. Herr talman! I reservation 4 tar vi upp uppföljningskommitténs arbete, som aldrig fick slutföras, eftersom kommittén enligt regeringens beslut upplöstes under hösten 1982. Vi beklagar att den parlamentariskt sammansatta kommittén inte fick fullfölja det arbete som påbörjats, och vi anser att de frågor som uppföljningskommittén arbetade med bör behandlas inom en ny parlamentariskt sammansatt utredning. Denna nya utredning bör utöver uppföljningskommitténs uppgifter också överväga frågorna om de mindre högskolorna, om högskoleadministrationen och om införandet av en fri sektor, vilket vi också föreslagit. I reservation 6 om regionstyrelserna, slutligen, slår vi återigen fast att vi tycker att dessa bör tas bort. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4 och 6.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar tar upp en rad frågor av litet varierande slag, många av dem av mycket stor principiell betydelse. Den nya regeringen har aviserat översyner av olika slag på områden som är viktiga för högskoleutbildningen. En av de här översynerna har nyligen slutförts och lett till en promemoria om högskolans institutionella organisation. Vad som behandlas i den promemorian kommer vi naturligtvis här i riksdagen i sinom tid att få ta ställning till, och jag tänker inte ytterligare kommentera de motionsförslag som berör den promemorians arbetsområden. En annan översyn som aviserats och som berörs i utskottets betänkande handlar om tillträdessystemet. Rune Rydén uppehöll sig ganska utförligt just kring det problemet. Det är klart att tillträdessystemets utformning är väldigt viktig, inte minst med hänsyn till det ökade antal ungdomar som kan förväntas söka sig till högskolan på grund av ungdomspuckeln. Vi vill redan nu göra ett par principiellt viktiga markeringar. En sådan är att vi tycker att det är viktigt att slå vakt om arbetslivserfarenheten som merit när det gäller högskoleutbildning. Det riktas ibland en del kritik mot arbetslivserfarenhetens roll vid meritbedömningen, men den kritiken är ofta något missvisande. Det visar sig nämligen att de allra flesta som påbörjar en högskoleutbildning i dag gör det inom tre år efter det att de lämnat gymnasieskolan. Föreställningen att tillämpningen av arbetslivsmeriter skulle leda till att väldigt många börjar högskoleutbildningen sent stämmer inte längre. Det fanns naturligtvis en sådan tendens under de första åren, helt enkelt därför att det fanns ett stort uppdämt behov av högskoleutbildning bland sådana som tidigare inte haft den möjligheten. Men uppenbarligen har det uppdämda behoveti stor utsträckning nu betats av, och vi har återigen en klar tendens till föryngring bland dem som börjar på högskolan. Det gör att de farhågor som framförts bl.a. från moderat och folkpartistiskt håll inte längre är särskilt relevanta. Däremot tycker jag att det är viktigt att betona att erfarenheter från arbetslivet är en väldigt stor tillgång för dem som går på högskolan, kanske inte minst i de funktioner som de kommer till efter högskoleutbildningen. För de allra flesta är ju högskoleutbildningen en yrkesutbildning. Det innebär att efter högskolan skall man ut på arbetsplatser, ofta i arbetsledande funktioner. Det är naturligt att praktisk erfarenhet från arbetslivet innan man påbörjar högskoleutbildningen i många fall är en väldigt stor tillgång och också kan leda till att man kan tillgodogöra sig högskoleutbildningen bättre. Men jag tror att det är en riktig reform som tidigare har genomförts, att man når maximal arbetslivspoäng efter tre år. Det gör att tidsspannet från det att man lämnat gymnasieutbildningen till dess man börjar på högskolan inte blir alltför stort. Vi har i vår partimotion betonat vikten av att arbetslivsmeriterna tillmäts betydelse också i framtiden. Vi menar dessutom att de sökande i vissa fall bör kunna tillgodoräkna sig också föreningsmeriter. Det finns uppenbarligen yrkesområden också på det akademiska planet där erfarenhet från föreningsliv är en tillgång i arbetet. Vi tänker oss alltså inte att man generellt skall få tillgodoräkna sig föreningsmeriter, men det finns anledning att i en sådan här översyn studera om det inte finns vissa utbildningsområden där erfarenheter från föreningslivet är en tillgång som det bör tas hänsyn till vid intagningen. När det gäller dessa praktiska meriter från t.ex. yrkeslivet tror jag dock att det finns skäl att mer än tidigare ta hänsyn till om de är tillämpbara på det område som den studerande utbildar sig för. Vi har i vår reservation pekat på att man i framtiden kanske bör tillmäta sådan yrkeslivserfarenhet som gäller just det område som den studerande vill vidareutbilda sig för större vikt. Det kanske finns anledning att på samma sätt överväga om inte gymnasiebetygen bör viktas, dvs. om man inte i framtiden bör se till att betygen i de ämnen som är av betydelse för det yrkesområde som den studerande på högskolan utbildar sig för skall tillmätas större vikt. Därmed skulle vi också kunna slippa den typ av taktikval som Rune Rydén talade om. Dessa frågor tar vi upp i reservation 2, som jag yrkar bifall till. En annan översyn som regeringen har aviserat gäller resursanvändningen inom högskoleområdet. Den översynen har man dock bara tänkt ge en teknisk karaktär. Det tycker vi är litet synd. Det finns anledning att ta ett större grepp på dessa frågor för att försöka finna former att använda resurserna på högskoleområdet så väl som möjligt. Därför bör en sådan här översyn få mera breda direktiv och en parlamentarisk förankring. Ett riktmärke för denna översyn bör enligt vår mening vara att arbetet för att decentralisera högskoleutbildningen skall fortsätta. Det finns många starka skäl för det. Vi vet genom många undersökningar som har gjorts att avståndet från bostadsorten till en utbildningsmöjlighet är av stor betydelse för benägenheten att utbilda sig vidare. Det är med andra ord vanligare att folk som bor nära en högskola studerar vid högskolan än att folk som bor långt från en högskola gör det. Har vi en mera decentraliserad högskoleutbildning, når vi alltså ut till betydligt fler. Vi får därmed en större rättvisa när det gäller högskoleutbildningen och tar bättre till vara vår begåvningsreserv. Läsbegåvningen står ju inte på något sätt i proportion till avståndet till närmaste högskola — det är lätt att förstå. Förekomsten av högskoleutbildning har naturligtvis stor regionalpolitisk betydelse. Genom en decentralisering av högskoleutbildningen når vi positiva effekter ur regionalpolitisk synpunkt. Vi vet, genom erfarenheter från många områden, att vi med decentralisering också successivt kan minska byråkratin. Vi tror att en decentralisering av högskoleverksamheten skulle underlätta det ganska nödvändiga arbetet på att minska den byråkratiska överbyggnaden inom vårt högskoleväsende och därmed leda till en bättre resursanvändning. Detta behandlar vi i reservation 8, som jag yrkar bifall till. En speciell form av decentralisering av högskoleutbildningen är distansundervisning, som innebär att man kan erbjuda högskoleutbildning också på andra orter än högskoleorter. Detta leder till att man ytterligare sprider möjligheten för människor att få högskoleutbildning, vilket i sig är mycket positivt. Dessutom bör det vara möjligt, om man satsar mera på distansundervisningen, att lätta trycket på högskoleorterna och därmed kanske skapa större möjligheter att ta in flera ungdomar på de befintliga högskoleorterna. Vi tycker alltså att man i en framtida översyn skall titta på möjligheterna att öka distansundervisningen. Detta framför vi önskemål om i reservation 10, som jag också vill yrka bifall till. Därmed, herr talman, har jag yrkat bifall till de reservationer som centern har fogat till detta betänkande. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Från folkpartiets sida har vi länge och konsekvent drivit kravet att det skall bli lättare för ungdomar att komma in i högskolan. Under Jan-Erik Wikströms tid som utbildningsminister hände det också mycket med den inriktningen. Andelen garanterade platser för ungdomar som går direkt från gymnasieskolan till utbildningslinjer inom högskolan ökades från 20 2 till en tredjedel. De orättvisa föreningsmeriterna togs bort som urvalsgrund för högskolestudier. Betydelsen av arbetslivserfarenheter som merit vid inträde till högskolan tonades ner. Många av de här åtgärderna, som alltså syftade till att göra det lättare för ungdomar att komma in i högskolan, genomfördes trots hårt socialdemokratiskt motstånd. Nu vill vi från folkpartiets sida gå vidare. Hur det skall gå till utvecklar vi i reservation 3. Vi menar att andelen garanterade platser för dem som går över direkt från gymnasieskola till högskola skall vara minst 50 22 av de sökande i stället för som nu en tredjedel. Vi pläderar för ett system med viktade betyg. Det innebär att betyg i ämnen som är av betydelse för de kommande högskolestudierna ges högre vikt än andra betyg. Den som skall bli matematiklärare bör få en högre poäng för sitt betyg i matematik än för sitt betyg i musik. Den som skall bli musiklärare bör få en högre poäng för sitt musikbetyg än för sitt matematikbetyg. Vi tycker att det är befogat att för vissa utbildningar skärpa de särskilda förkunskapskraven, och vi menar att för en del utbildningar bör man pröva att införa antagningsprov. Vi säger bestämt nej till att åter införa vissa föreningsmeriter som urvalsgrund för högskolestudier. Vi menar att arbetslivserfarenheter inte skall ges större vikt än f. n. Det bör dock, säger vi, utredas om det är möjligt att införa ett system som ger högre poäng för den yrkeslivserfarenhet som bedöms som mer relevant för den sökta utbildningen. Herr talman! Idén om att införa s.k. viktade betyg har vi länge fått driva ensamma från folkpartiets sida. Vi tycker att vi har ett starkt stöd för det förslaget liksom för alla de andra förslagen som syftar till att göra det lättare för ungdomar att komma in på högskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. Det är viktigt att överallt motverka onödig byråkrati. Det gäller också på högskolans område. Därför tycker vi från folkpartiets sida att regionstyrelserna skall avvecklas. De bör, som föreslås i folkpartiets partimotion om högskoleutbildning och forskning, ersättas av samrådsnämnder. Också på denna punkt tycker vi att vi känner ett starkt stöd hos de verksamma inom högskolan. Enligt vår uppfattning skall politikerna självfallet dra upp ramarna för verksamheten inom högskolan genom beslut i riksdag och regering. Men sedan bör högskolorna själva ges det avgörande inflytandet. I högskoleorganen skall i princip de inom högskolan verksamma ha majoritet — inte politikerna. I uppföljningskommittén diskuterade vi en kompromisslösning, som innebar att vi från folkpartioch moderathåll skulle släppa på vår principiella uppfattning, att verksamhetsföreträdarna skulle ha majoritet i högskolestyrelserna. En absolut förutsättning för detta var att socialdemokraterna släppte sitt krav på ett bevarande av regionstyrelserna. Nettoresultatet skulle då bli, genom att de politikerdominerade regionstyrelserna försvann, att politikerinflytandet som helhet inom högskolan minskade. sig för att till varje pris behålla regionstyrelserna. Nu blir alltså regionstyrelserna kvar. Det visar den färska promemoria som utbildningsdepartementet har presenterat — om man får gehör för detta här i kammaren. I det här läget kommer vi självfallet från folkpartiets sida att motsätta oss alla förslag att ge politikerna majoritet i högskolestyrelserna. Att både behålla regionstyrelserna och ge politikerna majoritet i högskolestyrelserna innebär ju den sämsta tänkbara lösningen, utifrån den utgångspunkt som vi har. Uppföljningskommittén finns inte kvar längre. I massmedia har ändå förekommit uppgifter om diskussioner i kommittén på den här punkten. Det är därför jag tagit det här tillfället i akt att berätta om vad som hände. I reservation 7 säger vi från folkpartiets sida att regionstyrelserna skall avvecklas. Jag yrkar bifall till denna reservation. Vill man göra det lättare för ungdomar att komma in i högskolan, skall man självfallet inte skära ner antalet platser. Men det är tyvärr just vad som händer, om regeringens förslag vinner kammarens bifall. Det framkom i ett frågesvar här i kammaren till Jan-Erik Wikström och Rune Rydén den 22 mars 1983 att nybörjarplatserna nästa budgetår kommer att bli totalt 2 380 färre än innevarande budgetår. Med den grundinställning folkpartiet har kan vi inte acceptera denna minskning. Den innebär ju att betygskonkurrensen kommer att öka och att ett stort antal ungdomar som gärna skulle vilja ha en högskoleplats inte får det. Folkpartiet föreslår stora besparingar på många områden — vårt nettobudgetunderskott skulle vara mycket lägre än regeringens. Det är nödvändigt med tanke på det ekonomiska läge vi befinner oss i. Men när det gäller forskning och utbildning gör vi ett undantag. Vi satsar mer än regeringen på forskning. Vi menar att studiemedlens totalbelopp skall höjas, och vi säger nej till regeringens förslag om nedskärning av antalet platser i högskolan. Det är beklagligt och förvånande att vi inom folkpartiet är ensamma om att hävda vikten av att behålla antalet platser i högskolan på den nivå vi har nu. Särskilt förvånande är det, vill jag säga, att moderata samlingspartiet, som i högskolefrågor brukar ha ungefär samma uppfattning som folkpartiet, i den här frågan gör gemensam sak med socialdemokraterna och stödjer en nedskärning. Det är förvånande med tanke på den frågedebatt som ägde rum i denna kammare den 22 mars och som jag nyss åberopade. Det är också förvånande med tanke på att moderata samlingspartiet i sin partimotion talar om vikten av en fri sektor, dvs. en sektor med fritt tillträde inom högskolan. När det gäller att konkret och i praktisk politik fullfölja de vackra tankarna, då sviker modet. Då gör man gemensam sak med socialdemokraterna och föreslår en nedskärning. Jag tillåter mig att fråga moderaternas talesman i denna debatt: Hur får ni denna ekvation att gå ihop? Hur kan ni tala om vikten av ett fritt tillträde och vikten av att underlätta för ungdomar att komma in i högskolan, samtidigt som ni vill skära bort nästan två och ett halvt tusen platser? Herr talman! Riksdagen bör enligt folkpartiets uppfattning anvisa ytterligare 11,9 milj.kr. för att undvika den nedskärning jag här talat om. Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! I betänkandet från utbildningsutskottet finns en vpkreservation. Den handlar om demokratisering av högskolan, om att bryta det hierarkiska system som finns på högskolorna i dag. Som vi har hört av de två föregående talarna finns det mycket som principiellt kan sägas om högskolan, men jag skall begränsa mig till att kommentera vår reservation. Vi tycker nämligen att frågan om demokratisering av högskolan är grundläggande för strukturerna på högskolans område. När den nya administrativa reformen genomfördes 1977 var kärnfrågan: Vems intressen skall utbildningen tjäna? Skall den tjäna folkflertalets, dvs. löntagarnas och arbetarklassens, intressen eller skall den tjäna en minoritets, nämligen företagens och kapitalägarnas? Denna kärnfråga kvarstår. Det system som infördes innebär att storfinansen och lönarbetarna förklaras representera likvärdiga samhällsintressen. Högskolan organiseras vidare på ett sätt som innebär att de som är verksamma där —i första hand självfallet de studerande — har fått mycket små möjligheter att delta i beredningen av beslut och i den löpande verksamheten på ett vettigt sätt som gjort det möjligt för dem att över huvud taget påverka besluten. De har sugits in i ett oöverskådligt, svårgripbart system som är värre än t.o.m. MBL-lagstiftningen. Fackföreningsrörelsens handlingsutrymme i de olika högskoleorganen är i dag synnerligen begränsat. Det innebär att forskning och utvecklingsarbete och grundläggande utbildning styrs utifrån helt andra värderingar än de som arbetarrörelsen borde stå för. De styrs utifrån helt andra värderingar än de som gäller solidaritet och kollektivitet och ett ”samhälle för alla”. I stället styrs de utifrån näringslivets profitintressen. Detta kommer på lång sikt att få återverkningar på hela samhällsutvecklingen. Att denna utveckling inte bekymrar borgarna är självklart. De dränker sig i andra frågor. Men den borde bekymra socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen, och den borde föranleda en självprövning. Utskottet hävdar att det kommer förslag i detta avseende och att uppföljningskommitténs betänkande skall skickas ut på remiss. Därmed avstyrker man våra krav på en demokratisering. Visst är det bra om beslut följs upp, men en direkt fråga till utskottet är: Vad kommer förslagen att innebära? Kommer de att innebära en politisering? Kommer facket och arbetarrörelsen att få ett ökat inflytande? Kommer de som är verksamma på högskolan och då främst de studerande att få en ökad beslutanderätt? Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation nr 5.
Herr talman! Det vore frestande att ge sig in i en mer principiell diskussion om högskoleutbildningen och dess roll för människor och samhällsutveckling, men tidpunkten på dygnet är inte särskilt lämplig. Jag skall därför begränsa mig till att kort kommentera de tre huvudpunkter där utbildningsutskottet är oenigt och det har uppstått oenighet i det betänkande som vi nu diskuterar. Det gäller tillträdessystemet, det gäller högskolans institutionella organisation, och det gäller dimensioneringen av högskoleutbildningen. De punkterna har ju också berörts här ganska utförligt av företrädare för reservanterna. När det gäller tillträdessystemet lade jag märke till att Rune Rydén sade att han hoppades att regeringen och utbildningsministern skulle noga lyssna, ta vara på och beakta de synpunkter som oppositionen förde fram. Jag har lyssnat, och jag har läst oppositionens motioner och reservationer. Jag har roat mig med att göra en sammanställning över de önskemål och de krav som de tre borgerliga oppositionspartierna ställer på ett nytt tillträdessystem. Jag kan då konstatera att inte på någon punkt är alla tre oppositionspartierna överens. På flera punkter har man mycket klart divergerande uppfattningar. Det är klart att det då inte är så lätt att lyssna på och beakta alla synpunkterna — de är icke förenliga. De borgerliga partierna har ju haft ett antal år på sig att behandla de här frågorna i regeringsställning. Man har lappat litet grand och förändrat litet här och litet där. Nu ställer man väldigt långtgående krav och har stora förväntningar på den socialdemokratiska regeringen, att den skall ordna ett tillträdessystem som tillgodoser allas behov. Det är väl bara att konstatera att ett sådant tillträdessystem finns inte. Grundproblemet är naturligtvis bristen på platser. Så länge det råder brist på platser, så att det måste ske ett urval, kommer det att råda oenighet om hur detta urval lämpligen bör ske. Jörgen Ullenhag talade ganska varmhjärtat om att man skall göra det lättare för människor att komma in på högre utbildning och menade att folkpartiet har gjort mycket för att åstadkomma detta. Men så länge som antalet platser inte ger utrymme för alla att komma in är det tyvärr så, att när det blir lättare för den ene att komma in, blir det svårare för den andre. Nu är vi överens om att en översyn skall komma till stånd. Vi är överens om att den skall göras i en parlamentariskt förankrad utredning, och arbete pågår att sätta i gång denna utredning. Jag tycker att man skall gå in i det arbetet utan alltför låsta positioner och förutsättningslöst analysera de behov som nu finns av förändringar. Så snart som utredningen arbetat fram ett underlag för sådana får vi ta upp en diskussion om dessa. Jag vill här bara säga att jag är litet oroad över det förakt för de äldre studerande som jag tycker mig utläsa ur moderaternas partimotion. Där talar man nedsättande om den arbetslivserfarenhet som de äldre har med sig. Man beskriver den som enbart ett terminologiskt uttryck för den tid som de studerande inte ägnat åt egen utbildning. Man talar om att de äldre studerande medför ökade anspråk på studiefinansiering, och man menar att de inte ger det bästa urvalet för forskning. Man pekar på kvalitativa försämringar som en följd av att det skulle finnas för många äldre inne i skolsystemet. Jag tycker att detta är mycket oroande, och jag vill mycket starkt markera mitt ogillande av denna sorts resonemang gentemot de äldre studerande. Det var ett viktigt mål i samband med högskolereformen att bereda utrymme också för de äldre, och jag konstaterar med glädje att man i budgetpropo sitionen markerar att andelen äldre studerande inte bör påtagligt minska genom den kommande reformeringen av tillträdessystemet. När det sedan gäller den institutionella organisationen vill jag peka på att utbildningsdepartementet i dagarna framlägger en promemoria härom, som skall gå ut på en bred remiss. Vi kommer att få tillfälle att diskutera den promemorian. Moderaterna har i en reservation uttryckt den uppfattningen att man bör göra en ny parlamentarisk utredning. Detta skulle dock i det här läget bara fördröja beslutsfattandet: I sin motion talar moderaterna också om att man bör överväga spörsmålen om de mindre högskolorna. Jag vill direkt fråga: Vilka av de mindre högskolorna vill moderaterna nu lägga ner? Det är ju i klartext detta som det egentligen handlar om i moderaternas motion och i deras reservation. Det talas vidare om införandet av en fri sektor. Jörgen Ullenhag har varit inne på frågan hur den skall bekostas. När det gäller regionstyrelserna, som både moderaterna och folkpartiet vill avskaffa, noterar jag att folkpartiet nu säger att regionstyrelsen bör ersättas av samrådsnämnder, där företrädare för högskolorna själva skall ingå. Folkpartiet vill nu alltså ha kvar ett regionalt organ. Vad är då skillnaden? Ja, det är framför allt att man vill kasta ut allmänrepresentanterna. Man kallar det för minskad byråkrati, men vad man egentligen föreslår är minskad demokrati. Slutligen några ord om dimensioneringen. Jörgen Ullenhag talade mycket kritiskt om den nedskärning söm han påstår sker av den högre utbildningen. I budgetpropositionen redovisas att antalet nybörjarplatser på linjer ökar med 700, vilket är en nettoökning. Det framgår klart att anslaget till enstaka kurser minskar med 7 miljoner. Det har figurerat olika uppgifter på denna punkt. Låt mig bara säga kort: Ökningen av nybörjarplatser avser att möta det ökade behovet av platser för ungdomsstuderande. Här följer regeringen och utskottsmajoriteten UHÄ:s plan för att klara den s.k. ungdomspuckeln. Vidare vill jag påpeka att minskningen av anslaget till enstaka kurser beror på att rätten att fullfölja studier enligt äldre studieordning upphör. Det har vi varit överens om. Det beräknas leda till minskat behov — en minskning på ca 20. Det är utomordentligt vanskligt att försöka omräkna förändringen av anslaget till enstaka kurser till ett visst antal nybörjarplatser. Men det är med sådana här räkneövningar som folkpartiet påstår att det sker en drastisk nedskärning — eller hur Jörgen Ullenhag uttryckte det. I en reservation föreslår folkpartiet att man skall satsa ytterligare 11,9 miljoner för att reparera skadan. Med det anser man sig få 2 350 nybörjarplatser. Det är en väldigt låg betalning för de platserna, vill jag påpeka. Det är alltså 5 000 kr. per plats. Det kan jämföras med att när man i höstas ökade antalet platser med 1000 fick den socialdemokratiska regeringen lösa in en nota på 10 milj.kr. Jag tycker att folkpartiet smiter undan litet enkelt och talar storordigt om förstärkningen. Jag har sakligt försökt redovisa vad som sker.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
Herr talman! Georg Andersson säger att det i den moderata motionen finns ett förakt för de äldre studerande. För den tolkningen får Georg Andersson stå själv. Vi hyser inget förakt för de äldrestuderande. Vad vi har poängterat där är att högskolan framför allt är en skola för ungdomarna som behöver skaffa sig en utbildning. Högskolan skall så långt möjligt tillfredsställa även de äldrestuderandes behov. Sedan bara en liten sak till när det gäller de mindre högskolorna. Man kan fråga sig om vi har råd med alla de mindre högskolor vi har i dag och om vi kommer att kunna hålla den kvalitet som vi behöver på undervisningen. Jag tror mig kunna tolka det så att om man i dag hade fattat ett beslut om att decentralisera utbildningen till mindre högskolor, hade det beslutet inte blivit så omfattande. Det hade varit bra, tror jag, för utbildningens kvalitet.
Herr talman! Ingen kan förneka att antalet platser minskar med närmare 2 500. Inte heller Georg Andersson förnekade det här i dag. Vi tycker att minskningen är beklaglig och föreslår att det skall anvisas medel så att vi slipper minska antalet platser. Georg Andersson sade att det var en skillnad mellan de icke-socialistiska partierna när det gäller synen på antagningen. Ja, det är riktigt att vi har olika uppfattningar i en hel del frågor när det gäller antagningen. Men om man roar sig med att läsa även vpk:s motion och jämför de två socialistiska partiernas syn finner man att det är en avsevärd skillnad också mellan de två partier som understundom konstituerar majoritet i denna kammare. Med detta, herr talman, är jag klar och hoppas att den här repliken kan betraktas som kort.
Herr talman! Till Rune Rydén: Vad gäller de äldre studerande har jag bara refererat den moderata motionen. Vad gäller mindre högskolor har jag ställt frågan: Vilka mindre högskolor vill moderaterna lägga ner? Det vore välgörande för den fortsatta debatten om man konkretiserade sig och inte bara talade i allmänna ordalag. Till Jörgen Ullenhag: Vad gäller antalet platser går jag inte med på er beskrivning; jag bestrider att antalet nybörjarplatser för helårsstuderande minskar med 2 350. Slutligen: Det är bra om Jörgen Ullenhag har upptäckt att det finns meningsskiljaktigheter mellan socialdemokratin och vpk.

Herr talman! I denna korta debatt vill jag säga några ord om motion 148, där jag tillsammans med fyra andra moderater har begärt att riksdagen skall ge regeringen till känna att en översyn av organisationen för universitetet i Lund/Malmö bör ske. Man bör enligt vår mening undersöka möjligheterna att dela upp detta mycket stora universitet i flera självständiga högskolor, varvid en självständig lärarhögskola i Malmö och en självständig teknisk högskola i Lund bör inrättas. Universitetet i Lund/Malmö är landets största, med åtta olika högskolor sammanförda till en administrativ enhet. Många menar att organisationen är otymplig och att t.ex. samordningen med övriga självständiga lärarhögskolor och tekniska högskolor blir lidande på detta. Utskottet framhåller att någon entydig uppfattning inom universitetet beträffande en organisationsförändring inte finns. Det är naturligt att uppfattningarna här bryter sig mellan företrädare för olika institutioner. Låt mig dock säga att det från lärarhögskolan i Malmö och Lunds tekniska högskoleenhet finns rätt klara synpunkter på att en översyn bör ske. Och det är översynen som sådan som skall klarlägga förutsättningarna för organisationsförändringar. I tidigare betänkanden om den här frågan har utbildningsutskottet hänvisat till den då sittande s.k. uppföljningskommittén. Av dess arbete blev emellertid i detta hänseende inte någonting. Nu hänvisar man till att en översyn skall ske inom UHÄ. Låt oss då hoppas på att man inom utbildningsdepartementet verkligen noggrant följer utvecklingen i denna fråga och redovisar slutsatserna av översynen. Det är dags nu att minska högskolebyråkratin och använda mer av anslaget till utbildning och forskning. Jag hade tänkt ställa en direkt fråga till statsrådet, men jag har i stället gjort det underhand för att förkorta debatten.

Herr talman! Jag vill mycket kortfattat ta upp min motion 595 om social snedrekrytering, som utskottet nu behandlat. Jag tror att samtliga kan vara överens om att rekrytering till högskolan skall ske på grundval av studielämplighet och vara helt oberoende av den studerandes sociala bakgrund. Trots detta är den sociala snedrekryteringen oroande hög i dag. De högre socialgrupperna är kraftigt överrepresenterade vad gäller treårig gymnasieutbildning, högskolestudier och forskning. Ju högre upp i utbildningshierarkin man kommer, ju kraftigare är snedrekryteringen. Detta beror inte på skillnader i studielämplighet. I stället är det ett uttryck för att den sociala bakgrunden betyder mångdubbelt mer än studielämplighet. Detta är både odemokratiskt och orättvist, och det är också ett slöseri med studiebegåvningar. Riksdagen har tidigare gett regeringen i uppdrag att bevaka utvecklingen. Den borgerliga regeringen åtgärdade aldrig detta, och det var bl.a. mot den bakgrunden som jag motionerade och yrkade på en utredning. Nu har jag fått veta att det hänt en del sedan jag skrev motionen. Statistikutredningen lär ha flyttat upp högskolerekryteringen till högsta prioritetsklass från den lägsta klass där den tidigare var placerad. Statistiska centralbyrån planerar nu också en omfattande undersökning. Det är naturligtvis mycket positivt. På grund av detta avstyrker utskottet min motion. Och, herr talman, jag kan förstå om utskottet anser att behovet av en kartläggning är tillgodosett genom de nämnda utredningarna, men det handlar ju även om att vidta åtgärder. Jag tog i motionen upp olika områden som jag ansåg borde bli föremål för översyn. Dit hör bl.a. studiestöd, som jag talat om tidigare i kväll, studieoch yrkesvägledning m.m. Detta berörs inte av utskottet. Jag hoppas att det inte beror på en negativ inställning, utan jag hoppas tvärtom att man är positiv och återkommer med förslag till åtgärder när de nämnda utredningarna är klara.

Herr talman! Mot bakgrund av ett uttalande jag gjort i Dagens Eko har Per Unckel frågat mig om uttalandet skall tolkas så, att inriktningen av den kommande översynen av antagningssystemet är att minska betygens värde som urvalsinstrument. Jörgen Ullenhag har mot samma bakgrund frågat mig vid vilken tidpunkt betygen skall avskaffas och vilka regler för antagning till högskolan som därefter skall gälla. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det råder allmän enighet om att en viktig grund för urval till högskolan skall vara studielämplighet. Generellt sett finns det f. n. knappast något bättre enskilt prognosinstrument än betyg när det gäller att förutsäga studieframgång. Emellertid har användningen av betyg som det viktigaste urvalsinstrumentet kommit att innebära ökande problem. Genom framför allt ökad konkurrens om högskoleplatser har betygens effektivitet i urvalssammanhang minskat. Till flera eftertraktade utbildningar måste ju urvalet göras på grundval av liten eller ingen skillnad i betygspoäng. Det var detta förhållande jag avsåg i det av frågeställarna åberopade radiouttalandet om att betygen mer eller mindre spelat ut sin roll. I detta läge är det enligt min mening naturligt att ställa frågan om det är möjligt att i urvalssystemet föra in också andra sätt att mäta studielämplighet än betyg. Som universitetsoch högskoleämbetet har redovisat i en rapport i anslutning till gymnasieutredningens förslag, står på kort sikt endast instrument som det nuvarande högskoleprovet till buds i detta sammanhang. Jag avser mot denna bakgrund att föreslå regeringen att den i 1983 års budgetproposition aviserade utredningen om högskolans tillträdesregler skall få i uppdrag bl.a. att undersöka förutsättningarna för att införa urvalsinstrument som kompletterar betygen när det gäller att mäta studielämplighet. Jag vill understryka att vad jag avser är tänkbara komplement till betygen. Att helt ersätta betygen som urvalsinstrument är knappast möjligt f. n. Jag tror således att betygen under överskådlig tid kommer att behövas vid urval till högskoleutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Den ställdes, som statsrådet själv har angett, med utgångspunkt i ett uttalande hon gjorde i Dagens Eko den 3 mars. Eko-inslaget började på följande sätt: ”Intagningen till högskolorna måste ändras. Det säger utbildningsministern i dag. Hon tycker att betygen har spelat ut sin roll när nästan alla sökande måste ha över 4,0 i snitt för att komma in på någon linje. Hon menar också att arbetslivserfarenhet måste bli mera värd och att gymnasieeleverna kanske ska styras in på vissa utbildningslinjer. Men viktigast är att hitta ett nytt intagningssystem som kan ersätta betygen, säger Lena Hjelm-Wallén.” Hon fortsätter: Betygen har mer eller mindre spelat ut sin roll. Herr talman! Att betygen i dag för somliga har framstått som otillräckliga vid antagningen till högre studier är inte betygens fel. Det beror på ett i grunden tokigt antagningssystem, som mer och mer har fjärmat sig från det som borde vara ett antagningssystems naturliga utgångspunkt, nämligen att mäta kunskaper. Det bästa sättet att komma till rätta med de bekymmer som Lena Hjelm-Wallén tar upp i sitt frågesvar är att avskaffa hela det nuvarande antagningssystemet och införa ett nytt antagningssystem, baserat på de kunskaper de sökande faktiskt har. Det förefaller som om statsrådet Lena Hjelm-Wallén i sitt svar nu försöker dölja den verkliga innebörden av hennes uttalande i Dagens Eko. Det gick tydligen litet väl hastigt den 3 mars. Kanske är emellertid, herr talman, ett hastigt uttalande mera avslöjande jämfört med ett som noga har manglats i regeringskarisliet. Från denna utgångspunkt kvarstår tre synpunkter efter det att statsrådet nu har svarat på min fråga, nämligen: 1. Den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att socialdemokratin skall verka för en betygslös skola. Tar statsrådet Lena Hjelm-Wallén avstånd från denna ambition? 2. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén skrev 1971 i Skola för solidaritet följande: ”Kombinationen arbetslivserfarenhet och prov bör därför ses som en övergångsform i avvaktan på att förvärvsarbete efterhand blir den naturliga meriteringen för eftergymnasiala studier i ett system med helt genomförd återkommande utbildning.” Tar statsrådet avstånd från detta uttalande? 3. Tar statsrådet avstånd från sitt påpekande i Dagens Eko att arbetslivserfarenhet i framtiden skall tillmätas ökad vikt vid antagningen till högre studier?

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det finns ett gammalt slitet Shakespearecitat, ibland återgivet i denna kammare, som lyder: Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Sällan har det citatet passat bättre än i debatten i dag. I Dagens Eko-intervjun var utbildningsministerns budskap att betygen skulle ersättas med någonting annat och att betygen har spelat ut sin roll. I dag säger utbildningsministern att betygen tvärtom skall finnas kvar under överskådlig tid. Den preciseringen är bra — det vill jag gärna säga. Från folkpartiets sida har vi länge och konsekvent drivit kravet att det skall bli lättare för ungdomar att komma in på högskolan och att vi skall få ett rättvisare antagningssystem. Vi anser inte att betygen har spelat ut sin roll, och vi menar att det går att göra vettiga förändringar i antagningssystemet med betygen kvar. Det går t.ex. att öka andelen garanterade platser för dem som går direkt från gymnasieskolan till högskolan från en tredjedel till 50 20. Det går att . införa ett system med viktade betyg — ett krav som vi länge har fått driva ensamma. Det innebär, som jag sade i debatten i går här i kammaren, att betyg i ämnen som är av betydelse för de kommande högskolestudierna tillmäts större vikt än andra betyg. Den som skall bli matematiklärare bör få högre poäng för sitt betyg i matematik än för betyget it.ex. musik. Den som skall bli musiklärare bör få högre poäng för sitt musikbetyg än för sitt matematikbetyg. Det är enligt vår mening också befogat att de särskilda förkunskapskraven för vissa utbildningar skärps. Vi säger bestämt nej till införandet av vissa föreningsmeriter som urvalsgrund för högskolestudier. Och vi menar att arbetslivserfarenheter inte skall tillmätas större vikt än f. n. Vi tycker också att man inte skall skära ner antalet platser i högskolan, vilket socialdemokraterna vill göra. Den åsikten är vi också ensamma om. Skärs antalet platser ner ökar ju betygskonkurrensen. Då förstärks de förhållanden som uppfattas som orättvisa. Det blir svårare att komma in på högskolan. Nu återstår frågan när den utredning som Lena Hjelm-Wallén talade om kommer att tillsättas. I Svenska Dagbladet den 21 mars i år sade universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén: ”Det är förvånande att utredningen ännu inte kommit igång. Inom UHÄ väntade vi oss att arbetet skulle sätta igång före jul. Nu får vi nog ingen utredning under våren heller.” Jag delar universitetskanslerns förvåning. Fortfarande, över två månader efter hans uttalande, har det inte tillsatts någon utredning. Jag vill därför till sist fråga utbildningsministern: När kommer den aviserade utredningen att tillsättas?

Herr talman! Först några ord om herrarnas citatkonst. Det första som Per Unckel läste upp var inte citat av mig, utan det var vad presentatören i Eko-intervjun sade. Det var någon sorts redaktionell sammanfattning, där inte allt vad jag hade sagt var riktigt återgivet. Det andra citatet, av det som jag verkligen sade, avslutade Per Unckel där det passade honom att sluta. Jag skall be att få läsa en mening till. På frågan om hur jag såg på situationen när praktiskt taget alla sökande har över 4 eller upp till 5 i genomsnittsbetyg, sade jag så här: ”Då har betygen mer eller mindre spelat ut sin roll. Vi måste alltså hitta kompletterande urvalskriterier.” — Det är också det jag säger i dag. Så långt dessa frågor. Ni har vid en mängd tillfällen tagit upp denna diskussion om betyg, och ni har då fått svaret att regeringen inte kommer att genomföra några genomgripande förändringar av betygssystemet inom denna mandatperiod. Även om jag gör moderaterna ledsna med detta besked, får jag lov att säga det. Ni får komma med era förenklade betygsslagord rakt ut i luften också fortsättningsvis. Ni får inget direkt mål att rikta er verkanseld mot. Däremot kommer vi att ta upp frågorna om antagningen, som är mycket kritiserad i dag. När man gör det är det givet att man måste ta upp betygsfrågan och betygens värde som ett instrument att mäta studielämpligheten. Utredningen kommer att tillsättas inom kort — före semesterledigheterna, hoppas jag. Vi arbetar nu konstruktivt med direktiven och vill ha dem så noggranna som möjligt.

Herr talman! Utbildningsministern var oroad över min citatkonst. Jag sade faktiskt att det jag först citerade var programinledningen. Jag vill fråga Lena Hjelm-Wallén: Är det som reportern sade felaktigt, och i så fall i vilken del? Det jag är särskilt intresserad av är om statsrådet nu är beredd att ta avstånd från den centrala del av påannonsen i Eko-inslaget som handlade om att arbetslivserfarenhet nu skall ges ökad vikt. Är statsrådet beredd att ta avstånd från sådana tankar och erkänna den för mig fullständigt självklara utgångspunkten för ett antagningssystem, nämligen att det är kunskaperna som de sökande har som skall avgöra antagningen? Då tror jag att vi kan bli sams i denna diskussion. Eller skall nu, enligt regeringens planer, arbetslivserfarenhet i framtiden tillmätas större vikt? Vidare: Betygen har spelat ut sin roll, sade statsrådet i Eko-inslaget. Hon försöker nu hävda att hon egentligen inte menade någonting annat än att betygen bör kompletteras med ett eller annat test eller prov. Om detta är innebörden är vi fullständigt ense.

Det antagningssystem vi har haft nu under många herrans år har förorsakat stor skada för hela den högre utbildningens kvalitet.

Herr talman! Det är bra att utredningen nu äntligen skall tillsättas. Jag hoppas att det besked som utbildningsministern gav i dag om att den skall tillsättas före sommaruppehållet kommer att gälla, men liksom man gjort också från annat håll beklagar jag mycket att utredningen inte har tillsatts tidigare. Det vore bra om man nu gav det här arbetet högsta prioritet. Om Sveriges utbildningsminister i en Eko-intervju gör det mycket långtgående och, som jag tror, för väldigt många överraskande uttalandet, att ”betygen mer eller mindre spelat ut sin roll”, så undrar naturligtvis många: När kommer någonting att ske på det här området? Om man anser att betygen mer eller mindre har spelat ut sin roll, då bör ju den logiska konsekvensen bli att man avskaffar dem. Nu säger utbildningsministern någonting helt annat, nämligen att hon tror att betygen under överskådlig tid kommer att behövas vid urvalet till högskoleutbildning och att det knappast är möjligt att helt ersätta dem som urvalsinstrument. Det är någonting helt annat än att säga att betygen mer eller mindre har spelat ut sin roll. Från socialdemokratiskt håll har det ibland sagts att det är viktigt att man är varsam med orden. Jag tycker, herr talman, att det bör gälla också i frågor som rör utbildningspolitiken.

Herr talman! Den intervju med mig som sändes i radio var inte fullständig, utan reportern hade klippt bort vissa delar. Bl. a. hade hon klippt bort sin fråga till mig om den betygskonkurrens som råder. Väldigt många som söker till högskolan har betyget 5 i genomsnitt. Ibland har allihop det, och man måstet.o.m. lotta, eller så är det tiondels poäng som avgör. Det var mot den bakgrunden jag sade att ”då har betygen mer eller mindre spelat ut sin roll” som urvalsinstrument — och det menar jag fortfarande. Jag fortsatte med att säga att det behövs kompletterande metoder för att mäta studielämpligheten. Den situation vi har hamnat i, där eleverna råkat in i en betygshets som handlar om tiondels poäng, kan inte vara bra. Det är därför viktigt att vi gör någonting åt den. Utredningen skall nu undersöka hur man kan komplettera betygen med andra prognosinstrument för att bedöma studielämpligheten. Förutom betygen har vi redan i dag arbetslivserfarenhet som ett urvalsinstrument. Det menar jag att vi skall ha också fortsättningsvis. Utredningen bör pröva vad som i det fallet skall mätas — omfattning, tider osv. Jag tror inte den förändring som senast gjordes av värderingen av arbetslivserfarenhet var bra.
Herr talman! Om man vill ändra antagningssystemet, då är den intressanta frågan: På vilket sätt? På den punkten är vi mycket bekymrade över de tidigare socialdemokratiska ställningstagandena, och vi är ganska oroliga över de direktiv utredningen kommer att få. Det vi från folkpartiets sida gjorde när vi hade regeringsansvaret var bl.a. att öka direktandelen och att ta bort föreningsmeriterna som urvalsgrund för antagning till högskoleutbildning. Vi genomförde dessa förändringar under hårt socialdemokratiskt motstånd. Vi anser inte att man för att undvika alltför stor betygskonkurrens skall minska antalet platser i högskolan. Regeringen föreslår som bekant en minskning med över 2000 platser. På punkt efter punkt för man från regeringens sida en politik som inte minskar betygskonkurrensen, och sedan gör man den här typen av uttalanden som man egentligen inte riktigt menar. Utbildningsministern kan ju ändå aldrig förneka att hon använde orden ”att betygen mer eller mindre har spelat ut sin roll”.
Herr talman! Statsrådet får ursäkta om vi misstänker att statsrådet, när hon uttalar sig i radio, faktiskt menar vad hon säger, i synnerhet som den socialdemokratiska partikongressen har sagt samma sak, och i synnerhet som hon själv innan hon blev statsråd också har uttalat samma sak som i den Eko-intervju som nu är föremål för riksdagsdebatt. Min fråga kvarstår till statsrådet: Hur blir det med arbetslivserfarenheten? I dag säger Lena Hjelm-Wallén att man skall se över reglerna om arbetslivserfarenhet som antagningsgrund. I Dagens eko sade hon att arbetslivserfarenhetens värde såsom antagningsgrund skall öka. Vilket av dessa båda svar är det som gäller? Till sist ett råd: Byt ut hela antagningssystemet, Lena Hjelm-Wallén, inte mot mera arbetslivserfarenhet utan mot mera kunskap!
Herr talman! Jag slutade min förra replik med att kommentera arbetslivserfarenheten. Jag menar att den förändring som den förra regeringen gjorde, och som innebar att den krympte betydelsen av arbetslivserfarenhet, inte var bra. Det har snarast inneburit att betygskonkurrensen blivit ännu större, ännu hetsigare. Det är mot den bakgrunden man måste se över reglerna. Är det lämpligt med maximalt tre år, eller skall man sträcka ut tiden för arbetslivserfarenheten till fem år, som det var tidigare, och på det sättet öka arbetslivserfarenhetens betydelse? Detta är en av de frågor som utredningen skall få syssla med. Det är inte så stor mening att gå vidare i debatten om utredningens uppdrag, innan vi har arbetat fram direktiven. Då kan vi ta en diskussion om dem.
Herr talman! Jag noterar i svaret att för statsrådet Lena Hjelm-Wallén finns möjligheterna att antingen bibehålla den i dag alltför stora andel som arbetslivserfarenheten har i antagningssystemet eller att göra den andelen ännu större. Det är, herr talman, tvärtemot vad moderata samlingspartiet eftersträvar. För vår del ser vi inget egenvärde i att inkludera arbetslivserfarenhet såsom underlag vid antagningen till högre studier. Detta har redan fått till följd att åtskilliga yngre studerande i dag inte får plats inom den högre utbildningen. Systemet har havererat. Fråga, Lena Hjelm-Wallén, alla de gymnasister som i dag har att se fram emot att inte komma in på högre utbildning bara därför att ett tokigt antagningssystem stoppar dem vid porten!
Herr talman! Frågan om antagningen till högskolan är utomordentligt viktig för massor av människor i det här landet — för elever, lärare och föräldrar. Alla som är ute och talar på politiska möten vet nog att detta är en av de vanligast förekommande frågorna. Då kan vi som enskilda riksdagsmän knappast göra så att vi sitter och väntar på att regeringen skall komma med direktiv till en utredning, innan vi tar upp debatten här i kammaren och i utbildningsutskottet. Vi har ju tagit upp debatten, och det är nödvändigt inte minst mot bakgrund av att utbildningsministern har gjort detta mycket långtgående uttalande om att betygen mer eller mindre har spelat ut sin roll — det uttalande som föranlett våra frågor i dag. Då är det också rimligt att vi kommer med följdfrågor och får svar på dem. När det gäller arbetslivserfarenheten har vi alltså fått ett svar. Lena Hjelm-Wallén vill att den skall öka i vikt, om jag tolkar hennes svar rätt. Låt mig till sist ställa en följdfråga: Kommer utredningen att få syssla med frågan om viktade betyg? Det är någonting som väldigt många ute på skolorna tycker är rimligt att man inför. Eller kommer man redan i direktiven att förbjuda att frågan om viktade betyg utreds?
Herr talman! Jag tycker att det är fullt rimligt och mycket lämpligt att riksdagen diskuterar de svåra frågorna om antagningssystemet. Det är dock litet synd att den debatten skall grundas på citat som ryckts ut ur sitt sammanhang i en Eko-intervju. Det viktigaste är att jag här vad gäller betygen får slå fast att det är tänkbara komplement till betygen som vi nu skall utreda, och att jag anser att betyg under överskådlig tid kommer att behövas vid urval till högskoleutbildning. När utredningen skall pröva betygen skall det naturligtvis göras i ett större sammanhang. Även viktade betyg kommer då in i sammanhanget — liksom i vad gäller arbetslivserfarenhet särskilt relevant sådan.
Herr talman! Den här debatten har åtminstone fört det med sig att det s.k. utryckta citatetur Eko-intervjun dess värre har bekräftats av statsrådet. Vad hon kan tänka sig är nämligen lika mycket eller ännu mer arbetslivserfarenhet än f. n. såsom grund för antagning till högre studier. Får jag till slut ställa en fråga till statsrådet: Kommer utredningen att i sitt arbete få beakta också kloka och förnuftiga förslag med utgångspunkt i att arbetslivserfarenheten skall tillmätas mindre betydelse vid antagning till högre utbildning, eller avser regeringen redan från början att stänga ute den möjligheten?
Herr talman! För undvikande av missförstånd vill jag meddela att jag själv lyssnade på Eko-intervjun med Lena Hjelm-Wallén, tillsammans med — inbillar jag mig — hundratusentals andra svenskar. Jag har inte använt mig av någon egendomlig citatkonst, utan jag har citerat exakt vad utbildningsministern sade. Utbildningsministern sade att betygen mer eller mindre spelat ut sin roll. Det är rimligt att vi följer upp detta med frågor i riksdagen. Det är då inte synd utan det är utomordentligt bra att vi tar uttalandena i Dagens Eko som utgångspunkt. Det innebär att utbildningsministern får tillfälle att tala om vad hon egentligen menade.
Herr talman! Slutligen vill jag säga till Per Unckel att utredningen kommer att ha en parlamentarisk förankring; vi kommer att inbjuda representanter för riksdagspartier att delta i den. Utredningen kommer att få pröva olika erfarenheter som vunnits och lyssna på olika synpunkter.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag anser att ett ökat politiskt inflytande vid universiteten är önskvärt. Rune Rydén har frågat mig om regeringen avser att låta politikerna och de fackliga organisationerna få ännu större makt över utbildningen vid våra universitet och högskolor. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Högskolans verksamhet, utbildning och forskning, är vital för vårt samhälles utveckling. Inom socialdemokratin har insikten om detta funnits under lång tid. Under senare år har vi kunnat notera ett vidgat engagemang i högskolefrågor från bl.a. politiska partier, arbetsmarknadens organisationer, kommuner och landsting. Jag anser detta tilltagande intresse för högre utbildning och forskning utomordentligt positivt. Det är bl.a. en viktig förutsättning för den förhållandevis positiva behandling som detta område fått i statsbudgeten trots de senaste årens hårdnande ekonomiska klimat. Högskolan är en del av den offentliga verksamheten. Högskoleoch forskningspolitiken måste därför ses som en del av politiken för hela vårt samhälle och inte som en isolerad företeelse. Det från olika håll växande engagemanget i högskola och forskning lyfter som en konsekvens fram frågorna om former för det allmännas inflytande på verksamheten. Jag har uppfattningen att det är till fördel för högskolan om växelverkan mellan den och samhället i övrigt kan stärkas. Ett led i detta är att det i styrelser och nämnder inom högskolan ingår företrädare för allmänna intressen och för yrkesliv. Samtidigt som denna ordning infördes 1977 genomfördes en betydande decentralisering till högskoleenheterna av rätt att besluta om utbildningens innehåll och om användningen av anvisade medel. Erfarenheterna av dessa åtgärder är i stort positiva. Emellertid har i vissa avseenden kritik riktats mot den nya organisationen. Bl. a. har hävdats att antalet organ inom högskoleenheterna blivit för stort. Mot denna bakgrund har, som jag aviserade i budgetpropositionen, en departementspromemoria rörande vissa delar av högskolans organisation upprättats. Den kommer att remissbehandlas i vanlig ordning. I promemorian kommer bl.a. att redovisas ett antal alternativ när det gäller sammansättningen av högskolestyrelserna. I sammanhanget tas också upp frågan om ökad frihet att lokalt bestämma om vilka planeringsoch ledningsorgan som skall finnas under styrelserna och om sammansättningen av dessa organ. Med ledning av de synpunkter som förs fram kommer regeringen att i höst redovisa sin syn på behovet av förändringar.

Herr talman! Man brukar säga att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Jag framställde min fråga den 24 mars, och jag har fått vänta i fem veckor på ett svar. Det är något av ett rekord när det gäller väntan på frågesvar. Tyvärr har jag väntat förgäves under de fem veckorna. Ett tag trodde jag att socialdemokraternas plötsliga tal om frihet innebar att partiet också hade ändrat uppfattning i fråga om universitetens och högskolornas frihet, men av svaret att döma tycks så inte vara fallet. Regeringen presenterade i går en promemoria om högskoleorganisationen. Där finns tre alternativ när det gäller högskolestyrelsernas sammansättning och storlek.

fler politiker att kalla till sammanträden, fler politiker att skicka papper till och betala ut arvoden till och fler politiker och andra som sitter med på långa sammanträden och debatterar? Universiteten skall bli mer inriktade på att stå i samhällets tjänst, säger socialdemokraterna. De vill öka det politiska inflytandet. En del socialdemokrater är utskickade för att tala om frihet, andra tycks göra allt de kan för att inskränka den ytterligare. Vii folkpartiet är naturligtvis på det klara med att politiker tvingas styra på det sättet, att pengar-— eller brist på pengar — alltid begränsar den fullständiga friheten. Därför måste politiker fastställa ramar för verksamheten, så som vi gör här i riksdagen. Men det avgörande inflytandet över forskningen vill vi i folkpartiet överlåta på högskolorna. Vi tycker att de som hör till högskolorna, som arbetar med forskning och undervisning skall ha majoritet, inte politikerna. Vi hyser inga misstankar när det gäller deras kompetens att sköta forskningen till allas fromma, men det tycks socialdemokraterna göra. Det politiska inflytandet bör således minska. Det vore lämpligt att i stället använda pengarna till utbildning. När en ledande socialdemokrat säger att universitetens inriktning skall ändras och att det behövs fler politiker, måste jag fråga: Hur skall inriktningen ändras, Lena Hjelm-Wallén?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. De tidningsuppgifter som har förekommit om att politikerinflytandet vid universiteten enligt en utredning bör öka har väckt berättigad uppmärksamhet på universitetsorterna. Där uppfattar man — enligt min mening med rätta —- förslagen om en ändring när det gäller det politiska och fackliga inflytandet från insyn till direkt påverkan och majoritet, som ett direkt ingrepp, ett intrång i den akademiska friheten. Risken är stor att den insyn som socialdemokraterna talar om, i verkligheten kommer att innebära en absolut bestämmanderätt över den akademiska världen — en bestämmanderätt som i alla sammanhang varit, och är, av grundläggande betydelse för den akademiska friheten, för forskningens frihet och integritet samt för en frihet vad gäller den akademiska utbildningen. Den större frihet som socialdemokraterna talar om; att man skall kunna utforma nämnder och styrelser som handhar utbildningsoch forskningsfrågorna och som har politiskt utsedd majoritet, innebär i praktiken att hela universitetsverksamheten, hela den svenska högskoleorganisationen politiseras. Det kommer att kunna innebära att exempelvis vissa forskningsfrågor eller ett rektorsval kan komma att avgöras helt och hållet på politiska meriter och inte, som i dagsläget, på akademiska meriter, meriter efter skicklighet. Den politiskt-fackliga koloss som nu breder ut sig tar den högre utbildningen och forskningen i ett allt fastare grepp. Och det ser vi från moderata samlingspartiets sida med stor oro på. Den akademiska friheten är ju ett av de grundläggande frihetsbegreppen. Och friheten när det gäller högre utbildning och forskning får det inte tummas på. Man kan ställa sig frågan: Finns det över huvud taget något annat västerländskt land där man inom universiteten beslutar om utbildning och forskning i politiskt sammansatta nämnder eller organ? De lekmannastyrelser som vi har på olika håll, bl.a. i de anglosaxiska länderna, sysslar ju inte med de två frågeområden som jag har berört, nämligen forskningen och utbildningen; de sysslar med de övergripande ekonomiska frågorna. Den akademiska friheten är inte enligt min uppfattning ett påhitt för sin egen skull utan något av stor vikt för samhället totalt sett. Och det handlar om ett betydligt vidare begrepp än politiska partier och fackliga organisationer.

Herr talman! Låt mig först göra klart att varken jag själv eller regeringen har tagit ställning till förslaget i den aktuella departementspromemorian; vi kommer att avvakta remissbehandlingen. Men jag vill ändå göra ett par kommentarer. Jag ärinte säker på att någon av debattörerna har läst promemorian; i varje fall har man läst den mycket slarvigt. Huvudpoängen är ju att den lokala högskoleorganisationen skall förenklas. Vi skall få bort diverse byråkrati, och vi skall öka den lokala friheten. Ett sätt att göra det är att ge högskolestyrelserna ökade befogenheter att utforma den interna organisationen. I det sammanhanget kommer högskolestyrelsernas sammansättning in och bör diskuteras. Det andra som jag vill kommentera är begreppet ”politiker” i detta sammanhang. Det handlar om företrädare för allmänintresset. Det kan vara direktörer, kulturarbetare eller kontorister. Det viktigaste är engemanget och kompetensen. Jag hoppas att vi skall kunna föra debatten om allmänintresset på det sättet i stället. Jag tycker att det är buskpropaganda när man som Rune Rydén säger att det skulle vara en fråga om forskningens frihet; självfallet skall vi slå vakt om den. Jag tycker att dessa frågor är så pass viktiga att det skulle behövas en viss öppenhet från olika partier när det gäller att delta i diskussionen. Men tyvärr tycks man särskilt från folkpartiet och moderaterna låsa sig redan innan debatten har börjat, och det tycker jag är sorgligt.

Herr talman! Jag måste faktiskt fråga Lena Hjelm-Wallén hur ni egentligen har det inom socialdemokratin. Det är alldeles utomordentligt om Lena Hjelm-Wallén inte har tagit ställning ännu; då kanske hon vill lyssna på vad remissinstanserna kommer att säga. Men faktum är att andra ledande socialdemokrater helt uppenbart har tagit ställning. Gustav Persson säger i en tidningsartikel — om man nu, mot bakgrund av att det tydligen blir så många missuppfattningar, får citera: ”Det är självklart att allmänrepresentanterna skall vara i majoritet. Forskningen och den högre utbildningen blir allt viktigare i samhällsutvecklingen, och då måste samhället ha ett avgörande inflytande.” Sedan: Jag hade inte med mig den här promemorian upp i talarstolen, men jag har faktiskt läst den. Det är inte lätt, för den är också fylld av byråkratispråk. Är man inte från början utbildningspolitiker, så är det ganska krångligt att läsa den. Men jag använde gårdagens kväll till att göra det. Dessa kulturarbetare, direktörer och kontorister är inte politiker — nej, det är riktigt — utan de är allmänföreträdare. Får jag bara berätta för Lena Hjelm-Wallén, att en av Sveriges mest framgångsrika företagare satt i regionstyrelsen i Lund en längre tid, och han konstaterade efter ett tag att sämre hade han aldrig använt sin tid. Han ansåg att det var bättre att universitetets eget folk fick styra detta. Får jag till sist fråga: Om det bland dem som skall läsa igenom den här promemorian blir en majoritet emot majoritetsförslagen, är Lena Hjelm Wallén och regeringen, som då inte har tagit ställning, beredda att lyssna på den majoriteten?
Herr talman! Statsrådet Lena Hjelm-Wallén säger att hon vill förenkla den byråkratiska organisationen vid universiteten och öka den lokala friheten. Det låter alldeles utmärkt, och det kan vi säkert alla skriva under på. Men hur det problemet skall lösas genom att man ökar politiskt och fackligt inflytande, så att dessa grupper — politiker och fackliga företrädare — kanske får en absolut majoritet i högskolan, det kan jag inte förstå. Sedan är det ju så att dessa politiker, som Lena Hjelm-Wallén säger, är allmänrepresentanter och skall företräda ett vidare intresse. Men de utses ju av regeringen och i samband därmed också av politiska partier. De blir lätt partsrepresentanter och kan inte alltid företräda den vidsyn som skulle behövas i sådana sammanhang. Jag vill hänvisa till vad jag tidigare sade om den akademiska friheten, forskningens frihet och utbildningens frihet. Politikerna har inte alltid möjlighet att se i det perspektiv som skulle behövas. Jag vill citera från en artikel, där man ganska klart har belyst vad detta kan innebära: ”Politikermakten skall alltså stärkas på den akademiska frihetens bekostnad. Detta kan få katastrofala resultat. Politikerna är förvisso inte de som sitter inne med de största kunskaperna. Vad vi hittills har sett av deras verksamhet är att de lätt förfaller till bypolitiskt tänkande och gärna vill ge just den egna orten resursförstärkningar, medan de står ganska främmande för helheten.” Jag tror att detta dess värre i många sammanhang är en alldeles korrekt beskrivning av verkligheten.
Herr talman! Jag menar att inslaget av allmänföreträdare i olika högskoleorgan har varit av värde för högskolan och dess verksamhet. Ändå är jag klar över att det kan ha haft sina brister här och där, t.ex. sådana brister som Rune Rydén nu tog upp. Och det är alldeles självklart att vi i remissomgången också skall lyssna på negativa erfarenheter.
Herr talman! Jag noterar att utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén säger att det finns brister i nuvarande system. Det är bra, tycker jag, att hon har denna öppna syn på problemen.

Jag tycker att det i så fall skulle vara ett mycket bra svar.
Herr talman! Det var intressant och bra att statsrådet sade att hon är beredd att också lyssna på negativa erfarenheter. Det vill jag mycket noga notera, eftersom det bör glädja dem som arbetar vid våra universitet och högskolor. Och jag utgår från att ifall det skulle bli en majoritet av negativa reaktioner från dem som nu arbetar där, så kommer Lena Hjelm-Wallén verkligen att följa de råd hon i så fall får från universitetens folk. Sedan vill jag bara tillägga något om öppenhet för att delta i diskussionen eller att låsa siginnan debatten har kommit i gång. Debatten har pågått i tidningarna i fem veckor. Men debatten inom folkpartiet har vi avslutat för länge sedan, och vi är inom folkpartiet — uppenbarligen i motsats till socialdemokraterna — helt eniga om att vi inte vill ha ett större allmäninflytande i universitet och högskolor.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat sjukvårdsministern om hon är beredd att verka för att kravet på förbättrade kunskaper om de speciella problem som finns inom långvården tillgodoses genom att sjuksköterskor som skall arbeta i ledande ställning inom somatisk långtidssjukvård ges möjlighet till påbyggnadsutbildning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Behovet av utbildade inom långtidssjukvården var redan då väl känt. Vård 77, den utredning som låg till grund för reformen, diskuterade om speciella studiegångar med inriktning mot långtidssjukvård borde inrättas. Utredningen konstaterade att geriatriska problem blir allt vanligare i alla typer av vård. Därför föreslog Vård 77 att utbildning för långtidssjukvård borde ges alla blivande sjuksköterskor. Inriktningen av hälsooch sjukvårdslinjen mot allmän hälsooch sjukvård fick mot denna bakgrund ett innehåll som, jämfört med den studieordning som gällde före den 1 juli 1982, utgör en sammanslagning av grundutbildningen till sjuksköterska och vidareutbildningarna inom medicin och kirurgi samt långtidssjukvård. Utbildningsutskottet uttalade i sammanhanget att förslaget skulle komma att skapa bättre förutsättningar för långtidssjukvården än det dåvarande utbildningssystemet. Inriktningen mot allmän hälsooch sjukvård är således nu sådan att den studerande redan i grundutbildningen får kunskaper och färdigheter för yrkesutövning som sjuksköterska bl.a. i ledande ställning inom öppen och sluten långtidssjukvård. Riksdagen tog också ställning till vilka påbyggnadslinjer som skall finnas i den nya studieordningen, varvid någon linje med inriktning mot långtidssjukvård inte beslutades. Om en sådan påbyggnadslinje skall kunna aktualiseras, anser jag att det först måste undersökas vilka kunskaper som i så fall saknas hos de sjuksköterskor som sedan höstterminen 1982 får utbildning i långtidssjukvård inom ramen för sin grundutbildning. Jag utgår från att högskolemyndigheterna följer denna fråga och lägger fram de förslag som kan visa sig motiverade. Jag vill tillägga att det för de sjuksköterskor som har utbildning enligt äldre studieordning t.o.m. vårterminen 1986 anordnas vidareutbildning inom medicinsk och kirurgisk vård, där även utbildning i långtidssjukvård ingår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den var ställd till sjukvårdsministern av den anledningen att jag ville få hennes syn på hur långtidssjukvården skall organiseras för att man skall få en bättre situation i framtiden. Vi har ju att vänta en ålderspyramid som gör att behovet av omsorg om och omvårdnad av äldre kommer att växa explosionsartat. Jag tror inte att det är till skada för utbildningsministern att också få kännedom om dessa problemområden — för att senare kunna ta ställning till om det finns behov av specialistutbildning för sjuksköterskor när det gäller specialiteten långtidssjukvård. Statsrådet anför i sitt svar att man skulle behöva avvakta en genomgång av bristerna i den utbildning som började höstterminen 1982 och som nu pågår. Först därefter skulle det kunna anordnas en vidareutbildning som skulle leda till specialistkompetens på detta område. Jag tror att man i så fall får vänta alltför länge. Problemen är redan i dag så påtagliga att man genast borde försöka mota Olle i grind för att få till stånd en annan situation inom långvårdens område. Det finns mycket som talar för att man skall få till stånd en specialistutbildning inom långtidssjukvården. Långvårdsmedicinen är en relativt ny specialitet. Den har haft och har en mycket låg status, och det gör kanske att det inte blir rätt typ av sjuksköterskor som ägnar sig åt denna omvårdnad. Det är många gamla som vårdas i långvården, och deras medelålder är mycket hög. Det finns många specialiteter i denna vårdkedja. Man skulle på många områden kunna kräva en vidareutbildning. Jag tror att det behövs någon som har bättre vårdkunskaper och som kan leda det övriga vårdlaget för att ge de äldre vård på rätt vårdnivå. Det gäller att slussa ut människor till mindre kostsamma och kanske också mera humana vårdformer än vad en långvårdsklinik kan erbjuda. Jag tror att en specialistutbildning och en specialistkompetens, som kan utnyttjas dels inom den slutna vården, dels i samarbete med den öppna vården, är av mycket stor vikt för framtiden. Det gäller områden som omvårdnad, hjälpmedel, nutrition —t.ex. i samband med s.k. sjukhussvält, som det ibland talas om — farmakologi osv. Det finns många sådana områden där jag med bestämdhet vet att fördjupade kunskaper behövs. Det brådskar med att se till att de som har ledande position på långvårdsavdelningar får de kunskaper som behövs för att leda andra i vårdarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för detta svar. Den nya socialtjänstlagen gör färdtjänsten till en biståndsfråga. Det innebär att rätten till färdtjänst individuellt behovsprövas av någon tjänsteman på socialförvaltningen. Konkret innebär detta att den som behöver färdtjänst blir individuellt granskad. Man ser efter eller kontrollerar om det verkligen finns ett ekonomiskt behov av färdtjänst, om maken eller makan eller barnen möjligtvis kan skjutsa i stället osv. När andra människor reser, är det ingen som frågar varför de reser. Ingen annan avgör om man skall få göra en viss resa eller inte. Men så är det för handikappade människor. Då skall det prövas varför en handikappad skall resa, om det är nödvändigt osv. Och en handikappads vilja och behov av att resa avgörs av en tjänsteman, en nämnd eller vid ett överklagande av en kammarrätt. Jag tycker detta är ett absurt och kränkande förfaringssätt. Dessutom ställs sedan en handikappads resbehov i relation till vad kommunen är politiskt villig att kosta på honom eller henne. Allt detta sker därför att färdtjänsten inte betraktas som ett allmänt kommunikationsmedel utan som ett individuellt bistånd. Men färdtjänsten borde ses som en naturlig del av den totala trafikförsörjningen och som ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Jag menar att färdtjänsten måste integreras med den allmänna kollektivtrafiken och stå till förfogande för alla som inte kan använda sig av de vanliga färdmedlen. Handikappade människor måste garanteras möjlighet att resa på ett brett och jämlikt sätt. Färdtjänsten skall kopplas samman med kollektivtrafiken och inte med socialtjänstlagen. Av svaret verkar det inte som om Sten Andersson har mycken förståelse för de handikappades behov av att resa på ett jämlikt sätt. Men för säkerhets skull vill jag ändå ställa två frågor till honom. Ser socialministern färdtjänsten såsom en kommunikationsfråga eller såsom en fråga, som skall prövas individuellt via socialtjänstlagens 6 §?

Herr talman! För att ta det sista först vill jag säga att det skulle i så fall passa alldeles utmärkt att slopa JAS-planet som kostar 50 miljarder och som vi skall diskutera omedelbart efter den här debatten. Det hade väl varit ett sätt att komma undan det trängda ekonomiska läget och i stället satsa litet mera och litet bättre på de handikappade och på andra sociala områden som är mycket eftersatta. Det finns pengar till vissa ändamål men inte till andra, det kan jag då klart konstatera. När det gäller socialtjänstlagen talar man mycket om integrering och normalisering, bl.a. för handikappade människor. Men socialtjänstlagen har inte fått avsedd effekt i det avseendet, därför att de allmänna råden har kommit ut som anger att man bör se färdtjänsten som en biståndsfråga enligt 6§ i socialtjänstlagen. Socialstyrelsens ställningstagande i de här allmänna råden innebär att kommunerna tvingas pröva varje ansökan om färdtjänst som ett enskilt biståndsärende. Det betyder att individuella bedömningar måste göras i kommunerna. Det betyder förstås också att det görs olika bedömningar i olika kommuner, beroende på olika inställning och olika stora resurser att använda för ändamålet. Jag tycker att det är orättvist och otillfredsställande. Företrädare för DHR har varit hos socialutskottet och berättat om vad som har hänt efter socialtjänstlagens införande, och det var tragiska saker. Jag hoppas verkligen att regeringen rättar till de missar som jag tycker att man har gjort när man har tagit in färdtjänsten under socialtjänstlagen. Jag är glad över att socialministern ändå säger att färdtjänsten är en kommunikationsfråga, men som det nu har blivit är den en fråga om individuellt bistånd. Jag tycker att det är olyckligt, och jag skulle önska att regeringen ändrade på det med det snaraste.

Herr talman! Vi har talat om hur vi vill använda de pengar som finns i vårt land. Det råder egentligen inte brist på resurser utan det är bara en felaktig fördelning av dem. Jag tror inte att JAS-plan kan stoppa ryska ubåtar.
Jag ber talarna att återgå till ämnet, som är prövningen av rörelsehindrades behov av färdtjänst.
Herr talman! Det var fråga om pengar. Jag tycker att man skall använda pengarna på ett annat sätt och bl.a. se till att de handikappade kan resa på ett rättvist och jämlikt sätt med de kommunikationer som de har möjlighet att utnyttja. Som det är nu utsätts handikappade människor för en kränkande och orättvis behandling. Man synar deras behov, deras berättigade behov, av att kunna resa på ett vettigt sätt.